Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen avsätter resurser för att bygga upp en fungerande kontrollverksamhet på väg. Svar på interpellationer Thomas Morell pekar på olika former av organisad brottslighet i sin interpellation: dieselstölder, stölder av entreprenadmaskiner och utförsel av stöldgods ur landet. Regeringen ser mycket allvarligt på all form av organiserad brottslighet och arbetar för att de brottsbekämpande myndigheterna ska ha effektiva verktyg och resurser att bekämpa brottsligheten. Kapaciteten i brottsbekämpningen har förstärkts genom att Polismyndigheten fått omfattande resursökningar de senaste åren. Polismyndigheten har aldrig tidigare haft fler anställda än nu, och arbetet med att nå regeringens mål om 10 000 fler polisanställda 2024 än 2016 fortsätter med full kraft. Detta är viktigt för att ha en närvarande polis, inte minst på vägarna. Eftersom trafiksäkerhetsarbetet till stor del bedrivs inom ramen för den yttre verksamheten i lokalpolisområdena och med regionala operativa resurser är tillväxten av myndigheten viktig för att även öka resurserna till trafikarbetet, inklusive kontroller på väg. Utredningen om kontroller av yrkestrafik på väg, som blev klar och remitterades förra året, bereds i Regeringskansliet. Jag kan inte förekomma beredningsprocessen kopplat till förslagen i utredningen. Däremot kan jag konstatera att trafiksäkerhetsarbetet, inklusive kontroller av yrkestrafik på väg, är högt prioriterat av Polismyndigheten och att antalet kontroller av yrkestrafiken överstiger åtaganden enligt EU-regelverk och successivt har ökat på senare år. Även Tullverkets resurser har stärkts avsevärt de senaste åren, och myndighetens anslag har sedan 2017 ökat med 30 procent. Den 1 augusti 2021 fick Tullverket dessutom ökade befogenheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhetsområde och som upptäcks i samband med en tullkontroll. Det innebär ökade möjligheter för tullen att agera vid till exempel utförsel av misstänkt stöldgods. Det finns även en utredning som ska överväga om Tullverket bör ges ytterligare befogenheter, så att myndigheten får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Den utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 16 maj 2022. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har haft ett gemensamt regeringsuppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Det har bland annat lett till en utvecklad myndighetssamverkan och att Polismyndigheten vidtagit åtgärder för att förbättra sitt operativa arbete på området. I november 2021 överlämnades betänkandet Åtgärder i gränsnära om råden till regeringen. För att förbättra möjligheterna att bekämpa gränsöverskridande brottslighet föreslår utredningen att främst Polismyndigheten ska ges särskilda befogenheter i vissa gränsnära områden, exempelvis utökade möjligheter att bedriva kamerabevakning och göra ingripanden i brottsförebyggande syfte. Betänkandet har remissbehandlats, och ärendet bereds i Regeringskansliet. Om man som företagare eller privatperson drabbas av brott är det viktigt att anmäla. En brottsanmälan är ofta en förutsättning för att polisen ska ges möjlighet att utreda brottet och bidrar till att ge en bättre bild av vilka brott som företagare utsätts för. Det är ett viktigt underlag i polisens arbete med brottsanalys och i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen bedömer att den växande arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt samhällsproblem. Det handlar om brottslighet och regelöverträdelser som resulterar i att människor utnyttjas och far illa på arbetsmarknaden och att seriösa företagare konkurreras ut av fuskare och kriminella. Regeringen har nyligen beslutat att berörda myndigheter ska inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Så kan brottsligheten på ett effektivt sätt bekämpas.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill börja med att kommentera lite grann av det som sas på slutet. Det är viktigt att man anmäler brott. Är inte brottet anmält finns det inte. Då kan polisen inte heller prioritera. Men det finns ett annat bekymmer i det här. Den bild som regeringen lämnar av hur situationen ser ut stämmer inte överens med det som företagare upplever. Det står så här i svaret: "Regeringen ser mycket allvarligt på all form av organiserad brottslighet och arbetar för att de brottsbekämpande myndigheterna ska ha effektiva verktyg och resurser att bekämpa brottsligheten." Detta står i rak motsats till hur företagen upplever det. I den undersökning som gjordes säger en tredjedel av företagen att de aldrig polisanmäler. Det kan man jämföra med 2017, då det var en femtedel. År 2017 uppgav 57 procent att de att anmälde alla brott de drabbades av. I år är samma siffra 29 procent. Vidare tycker bara var fjärde företagare att polisnärvaron är tillräcklig. En femtedel säger sig ha övervägt att lägga ned sin verksamhet på grund av brott. Majoriteten av dem som inte anmäler brott ser ingen poäng med det, och det är här faran finns. Man tycker inte att det är någon idé att anmäla till polisen att man blivit utsatt för ett brott. Då hamnar man i en ond spiral. Eftersom brotten inte blir anmälda sätter polisen inte heller in ökade resurser. Det kan även tas felaktiga beslut från regeringens sida. Inbrott och bränslestöld är vanliga brott som företagen utsätts för. Undersökningen gjordes i januari i år. Jag besökte trafikpolisen i onsdags. Det var för övrigt på den enhet där jag själv gjorde praktiken en gång i tiden. De första två fordon som de fick in på morgonen stod kvar när jag lämnade kontrollplatsen. Det var rätt omfattande brott som de två hade gjort sig skyldiga till, så de fick inte fortsätta. Jag vet inte hur det slutade, men polisen hade att göra med dessa två bilar. Mitt i detta kom det in en tredje bil. Jag pratade med föraren, som berättade att det hade stulits bränsle ur bilen på natten. I det här fallet var det 100 liter. Det motsvarar med rådande prisnivå 2 642 kronor. Bara några dagar innan hade det stulits 300 liter ur samma bil till ett värde av 7 926 kronor. Det gör att 10 568 kronor har runnit ut fel väg ur bränsletanken på det fordonet. Det är här ett av de stora bekymren för åkeriföretag, jordbrukare, maskinentreprenörer och så vidare. Deras fordon är i stort sett rullande reservdelsförråd eller bränsledepåer som man stjäl bränsle ur. Med tanke på volymerna är det inte troligt att det är med personbilar man har varit där och stulit. Det krävs lite större fordon för att hämta ut 300 liter. Tidigare i veckan träffade jag maskinentreprenörer i Sundsvall. De upplever precis samma sak. De sa att det inte är någon idé att polisanmäla. Den bild som regeringen ger i interpellationssvaret stämmer inte med det som företagen upplever. De upplever att de inte får hjälp och stöd av myndigheterna.
Fru talman! Man kan säkert hitta företagare som kan berätta om sina upplevelser. Men jag måste också gå på vad polisen levererar och gör och vilka kontroller de utför. Jag måste även gå på de fakta som vi har att utgå från. Många av dessa brott tillskrivs de internationella brottsnätverken, som utgår från Polen, Rumänien, Georgien och Litauen. De kan ofta vara inriktade på vissa varor eller vissa maskiner som de är ute efter. Regeringen gav 2018 polisen, tullen och Kustbevakningen ett uppdrag att motverka dessa internationella brottsnätverk och öka effektiviteten. Jag kan nu konstatera att mycket av det arbetet har varit lyckosamt, till exempel när det gäller inbrotten. Ungefär hälften av alla inbrott i Sverige begås av de här internationella brottsnätverken. Nu är inbrotten i Sverige nere på en rekordlåg nivå. Det har inte varit så få inbrott i Sverige sedan 1975. Det finns säkert flera olika skäl till det, men jag tror att polisens arbete just mot de här brottsnätverken har varit lyckosamt i den delen. Morell säger i sin interpellation att han vill se mer kontroller på väg. Jag kan konstatera att polisen rapporterar in till oss att alla dessa kontroller ökar. Till exempel har inspektionen av lastbilar på väg ökat med 36 procent från 2018. Kontrollen av kör och vilotider för förarna har ökat med 50 procent sedan 2018. Cabotageärendena, alltså att utländska lastbilar ligger kvar och fulkör inrikes transporter i Sverige, något som de inte har rätt till, har ökat med 35 procent. De satsningar som vi har gjort på polisen med fler poliser, större resurser och ökade möjligheter ger enligt min uppfattning effekt. Det tycker jag att man ska säga till de företagare som kanske frågar sig om det över huvud taget är lönt att anmäla. Ja, det är det. Det är inte bara lönt att anmäla; det är bra att anmäla, för då har polisen någonting att arbeta med. Det blir ett viktigt underlag för oss när vi ska fortsätta vår bekämpning av de här gängen, inte minst för att vi ska veta var någonstans i landet stölderna begås. Det är ju viktigt för polisen att veta var man ska koncentrera sina resurser. Anmäl alltid brott - det är extremt viktigt så att polisen får ett sådant underlag! Jag kan konstatera att det ibland sägs lite slappt att det inte är lönt att anmäla eftersom polisen inte tar det på allvar. Jag påstår att detta är fel. Polisen tar alla anmälda brott på allvar, och nu har man som sagt mer resurser än någonsin tidigare att kunna utreda. Jag ser det också i allmänhetens förtroende för polisen, som nu är rekordhögt, och jag tror att det är en effekt av att allmänheten ser att polisen har fått ökade resurser och bättre möjligheter att komma åt den här kriminaliteten. Låt oss därför hjälpas åt att se till att den bilden också går ut till företagen, det vill säga: Anmäl brott och hjälp polisen att komma till rätta med de kriminella gängen genom att ge polisen det underlag som de behöver för att kunna bekämpa dessa brott! Vi fortsätter naturligtvis att bygga ut verksamheten. Utöver polisen nämner jag i interpellationssvaret också tullen och tullens resurser, som har ökat med 30 procent bara de senaste åren. Tullen har också fått utökade befogenheter att ingripa mot sådant som förs ut ur landet, vilket är ny lagstiftning sedan den 1 augusti förra året. Successivt förstärker vi alltså de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att komma åt de här brottsnätverken. Men det kräver som sagt att man också anmäler de brott man blir utsatt för.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag håller med om att man måste anmäla brott som man utsätts för, för om man inte gör det kommer det inte in i statistiken. I alla kontakter jag har med företag säger jag: Anmäl! - Men det är ingen idé. - Anmäl, för om du inte gör det finns det inte med i statistiken. Man ska också vara klar över att vägen är Sveriges största brottsplats. Det är där ute som alla de här kriminella rör sig. Det är där man nyttjar den logistik som finns. Den olagliga trafik som rullar i Sverige används för att smuggla in narkotika, alkohol, vapen, sprängmedel och allt vad det nu kan vara, och i motsatt riktning åker stöldgods ut ur landet. På Larmtjänsts hemsida ser vi att det inte är några småsaker som man stjäl och tar med sig ut ur landet. Det är stora maskiner - traktorer, fyrhjulingar, grävmaskiner och hjullastare. Det är ingenting man ställer på en släpkärra bakom en personbil, utan det ställs upp i en trailer och förs ut ur landet. Det är det här som är bekymret, konstaterar Per-Arne Nilsson, en gammal kommissarie i Västra Götaland som har varit ute och pratat om brotten just inom transportsektorn. De kriminella har i stort sett en lista med beställningar som de ska hämta. Någonstans ute i Europa finns mottagare som ska ha de här bilarna, lastmaskinerna eller vad det nu kan vara. Man åker in och hämtar maskiner, bilar och den utrustning man ska ha - det kan vara däckutrustning på en däckfirma eller optikerutrustning - och så lastas det in i en trailer och försvinner ut över gränsen. Öresundsbron är klassiskt. Där går de ut på nätterna. Min gamle chef på trafiken i Göteborg brukar raljera över det: Klockan åtta är det fritt att åka ut över Öresundsbron, för då finns det ingen som kontrollerar. Man har skapat en situation där de här kriminella nätverken har kunnat åka in. Det gick så långt att vd för Larmtjänst skrev en debattartikel, där han sa att Sverige är ett smörgåsbord för de kriminella. Det var bara att åka in och hämta det man behövde. Den debattartikeln ligger fortfarande kvar på Larmtjänsts hemsida, och jag kan rekommendera statsrådet att gå in och läsa den. Den är visserligen ett par år gammal, men det som står däri är fortfarande sant. Det har inte blivit bättre. Tittar man på statistiken ser man att stölder av lastbilar och maskiner ligger på ungefär samma nivå genom åren. Det är bara att gå in och titta. Sidan är jättebra; jag rekommenderar den om man vill uppdatera sig. Man kan också konstatera att försäkringsbolaget If har rätt bra koll på vad de måste betala ut för grejer som är stulna. Det framkommer då att av de brott som If tittade på var det 55 procent som aldrig anmäldes - 55 procent! Varför? Jo, för att företagarna ansåg att det var meningslöst att lägga tid på att göra en brottsanmälan. I försäkringsbolagets statistik kan man se vad det är som är stulet, men det finns inte hos polisen. Det är här det haltar, och så tar man felaktiga beslut. Att det inte finns tillräckligt med kontroller på vägen har ju skapat förutsättningar för de kriminella att röra sig fritt i Sverige och inte bli störda i sin verksamhet. Jag vet inte hur mycket statsrådet kör bil, men jag själv ligger på ungefär 3 000 mil om året. Det är inte särskilt ofta jag ser en poliskontroll ute. Jag brukar ringa till mina gamla kollegor och fråga var de är någonstans så att jag kan åka och prata med dem. Men jag ser dem inte spontant. Det måste det bli en ändring på.
Fru talman! Jag kan försäkra Thomas Morell att jag kör mycket bil. Jag älskar att köra bil och tycker att det är kul. Jag råkar faktiskt ut för trafikkontroller lite då och då och har klarat mig väl i dem hittills, och jag är glad att se att kontrollverksamheten på vägen nu faktiskt ökar till följd av att polisen har fått mer resurser och fler anställda. Jag tycker att det är lite vanskligt när ens underlag utgår från ett privat företag, Larmtjänst, vars hela verksamhet går ut på att sälja larm. Hela poängen är ju att man vill sätta en bild av att alla ska vara rädda för att bli bestulna på olika sätt. Det är deras ingång i det här. Jag tänker alltså inte göra mig till språkrör för ett privat företag vars enda syfte är att sälja larm. Man kanske ska ta uppgifterna därifrån med en nypa salt och i stället titta på vad vi har för uppgifter från de myndigheter som bekämpar dessa brott. Då kan jag konstatera att inspektionerna på väg har ökat med mellan 30 och 50 procent beroende på vilka kategorier vi tittar på. Cabotageärendena har som sagt ökat med 35 procent. Dieselstölderna är en annan fråga. Jag begärde in statistik också över den delen. Det visar sig att det totala antalet stölder av drivmedel - alltså både diesel och bensin och både de fall där man slangar bensin ur ett fordon och där man smiter från en bensinmack - av olika skäl har minskat med 80 procent sedan 2013. Tittar man bara på stöld av diesel ur större fordonstankar, till exempel entreprenadmaskiner, ser man en minskning av de anmälda brotten med 40 procent sedan 2019. Thomas Morell säger i sin interpellation att stölderna har ökat i januari, februari och mars i år till följd av att priserna på diesel har ökat. Jag vill säga att de preliminära uppgifter som vi har från polisen, som jag också begärt in, faktiskt inte visade på detta för januari och februari. Möjligen är det en liten ökning i mars, men det är inte på något sätt en explosionsartad ökning. Jag tycker att man, när man hanterar och diskuterar detta, får utgå från de fakta vi har. Sedan kan det som Thomas Morell säger vara så att en del drar sig för att anmäla brott och inte gör det, men vår gemensamma signal till dessa företag är: Anmäl alla brott som ni utsätts för! Det är ett enormt viktigt underlag för polisen. Det kan bidra dels till att klara upp brott, dels till att man vet var man ska koncentrera sina resurser. En sak som jag tror har haft stor betydelse de senaste åren är den sammanslagning av alla polismyndigheter till en gemensam myndighet som vi genomförde 2015-2016. Den innebar att det blev lättare att följa nätverken över landet. Jag vet att polisen nu har en mycket bättre underrättelseverksamhet när det gäller den delen. Om man ser att ett brottsnätverk är verksamt till exempel i en del av landet kan man, med de kontakter man numera har, på ett bättre sätt följa hur de jobbar sig ned genom geografin. Jag menar att detta har bidragit till att betydligt fler brott klaras upp. Jag nämnde inbrotten, som ligger på sin lägsta nivå sedan 1975. Jag menar att polisens arbete mot dem har haft betydelse. Tullen har fått en 30-procentig anslagsökning sedan 2017 och ökade befogenheter, men nu ser vi genom en sittande utredning över om vi ska ge tullen ytterligare befogenheter för att komma åt brottsnätverken.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Statsrådet kan vara helt övertygad om att jag uppmanar alla som jag har kontakt med att anmäla brott. Det är enda chansen att få någon styrning på detta. Kruxet är när de säger att det inte är någon idé att lägga ned den tiden därför att de bara får ett brev tillbaka om att det är nedlagt. Då är det något som inte fungerar som det ska. Statsrådet tog upp hur många cabotageärenden som finns. Om man räknar i procent är det naturligtvis jätteroligt att titta på det, men tittar man på de faktiska siffrorna ser man att det var 61 anmälda ärenden om olagligt cabotage över hela riket 2016. Det var 65 under 2017, och det steg till 221 under 2018 och till 238 under 2019. Det är dock oerhört låga siffror som vi pratar om i förhållande till de problem vi har. Detta är från polisens egen statistik som finns på deras hemsida. Det enda som EU kräver av Sverige när det gäller kontroll av kör och vilotider är att man ska titta på 2-3 procent av de beräknade arbetsdagarna i Sverige. De siffrorna är ganska låga, så det går snabbt för polisen att kontrollera dem. Det beskriver dock inte situationen för själva kontrollen i övrigt, såsom kontroll av lastsäkring, vikter, vad det är för gods, om det finns tillstånd, om föraren är nykter, om färdskrivaren är manipulerad och vad det väger. Det är massor av kontroller som kommer till stånd varje gång ett fordon stoppas. Då säger inte EU-siffran för kör och vilotider särskilt mycket, för det är vid den andra kontrollen som de allvarliga brotten upptäcks. Men de kontrollerna är på tok för få. Visst har det tillsatts en utredning, men man kan anställa folk även om man inte vet hur det kommer att vara organiserat i framtiden. Det behövs.
Fru talman! Absolut, men jag har inte pratat om några EU-siffror eller EU-definitioner, utan jag pratar om polisens egen statistik. När det gäller cabotageärenden nämnde Thomas Morell den korrekta siffran, 238 år 2019, men år 2021 hade vi 370 sådana ärenden. Det jag säger är att ökningen har varit 35 procent sedan 2019 och framåt. Verksamheten växer alltså i den delen, och det kontrolleras mer. Det är likadant när det gäller inspektioner av nyttofordon. Vi hade nästan 15 000 sådana inspektioner 2021, vilket var en ökning med 36 procent sedan 2018. När det gäller kontroll av kör och vilotider gjordes nästan 22 000 sådana kontroller 2021, vilket var en ökning med 50 procent sedan 2018. Det jag menar är att vi alltså har en ökning av kontrollerna på väg, i deras olika former och aspekter. Det är en effekt av de stora satsningar som vi har gjort på polisen och som vi naturligtvis kommer att fortsätta med. Polisen ska växa med sammanlagt 10 000 anställda från 2016 till 2024, och vi är på god väg med den utvecklingen. Ytterligare nästan 800 poliser går ut om bara några månader, och vi ser nu hur antalet poliser per capita i Sverige ökar igen. Det är en följd av de satsningar som vi har gjort. Vi kommer att fortsätta att se till att polisen ökar sin effektivitet och verksamhet, för det har som sagt bäring på de internationella ligorna, som står för en stor andel av brotten i Sverige, inte minst stöldbrotten. Detta kommer alltjämt att vara en viktig och prioriterad fråga för regeringen och polisen.